Herr talman! Jordbruksutskottet behandlar i det aktuella betänkandet en motion från den allmänna motionstiden 1988 om stöd till Stiftelsen Bohus Avelscentrum-Åby Säteri. Till betänkandet har fogats en reservation, vilken jag yrkar avslag på. Situationen för de utrotningshotade djuren är enligt motionärerna mycket allvarlig, varför resurser måste skapas för ett framgångsrikt avelsarbete. Vidare säger motionärerna att det inte bara är tropiska djur som hotas av utrotning utan att även vanliga lantraser, husdjur, vilda nordiska djur och djur som lever i klimat påminnande om det nordiska hotas. Genom ideella insatser har vissa arter räddats — bl.a. genom avelsarbete, 95 antingen i speciella avelsanläggningar eller genom lokal utfodring, m.m. De mest kända avelsanläggningarna är Jersey Wildlife Preservation Trust i England och Front Royal i USA. I Norden finns det ännu inte någon anläggning med motsvarande verksamhet. I mars 1988 bildades Stiftelsen Bohus Avelscentrum. Man ville förverkliga planerna på ett avelscentrum. Grundfondskapitalet beträffande stiftelsen skapades av 49 privatpersoner. Stiftelsen har fått in 1 milj.kr. genom sponsring från Skanska, Länsförsäkringar och Sparbanken Väst. För att nedbringa investeringskostnaderna kommer mycket arbete att läggas ned på att få in pengar genom insamling. Företag, privatpersoner och organisationer skall på olika sätt kunna stödja uppbyggnaden. Den exakta utformningen av projektet är ännu ej klar. När det gäller behovet av resurser inrättades ett särskilt anslag för vård av utrotningshotade arter m.m. under riksmötet 1986/87. I jordbruksutskottets betänkande 1986/87:7 framhölls bl.a. att vården av de hotade växtoch djurarterna bör grundas på särskilda program och att möjligheterna till samarbete och samordning mellan myndigheter och idella organisationer skall tas till vara. Utskottet har även vid andra tillfällen understrukit vikten av att ifrågavarande arbete rätt främjas och att nödvändiga åtgärder vidtas för bevarandet av hotade djurarter. En stark och målinriktad forskning, liksom särskilda handlingsprogram för vård av akut hotade arter, har därvid av utskottet framhållits som grundläggande förutsättningar för ett framgångsrikt artbevarande. Dessa förutsättningar är alltjämt giltiga och förtjänar att återigen framhållas. Utskottet delar motionärernas uppfattning så till vida att den nu aktuella stiftelsen, Stiftelsen Bohus Avelscentrum-Åby Säteri, utgör exempel på ett värdefullt initiativ för artbevarande verksamhet. Utskottet utgår från att lantbruksstyrelsen samt berörda forskningsorgan och myndigheter i övrigt även i fortsättningen med stor uppmärksamhet följer utvecklingen på detta område. Ett utvecklat och fördjupat samarbete med institutioner av den art som stiftelsen representerar är enligt utskottets mening ett viktigt led i detta arbete. Utskottet anser sig dock inte för närvarande ha tillräckligt underlag för att utpeka stiftelsen som mottagare av statligt stöd i form av ekonomiskt bidrag. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationen och bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande 9.

Herr talman! Inge Carlsson talade så vackert om det här projektet att jag trodde att han i slutet av sitt anförande skulle ta tillbaka det inledningsvis framförda yrkandet om avslag på reservationen. Men han gjorde inte det. Det tycker jag är synd. Inge Carlsson hänvisar till anslaget från i våras — ett anslag som regeringen faställde till 2 milj.kr. och som riksdagen senare höjde till 3 milj.kr. Men fortfarande rör det sig här om mycket litet pengar, med tanke på allt det som måste göras i detta sammanhang. Uppmaningen till lantbruksstyrelsen och andra myndigheter att följa detta exempel och att lämna allt stöd som kan behövas blir således egentligen bara Prot. 1988/89:41 tomma ord. 8 december 1988 Man löser inte några problem enbart genom att följa utvecklingen. Samhället måste faktiskt ta sitt ansvar när det gäller att stödja sådan här verksamhet och se till att idéer och frivilligt arbete uppmuntras. På det sättet får vi en utveckling på detta område. I annat fall blir det som Roy Ottosson tidigare sade — nämligen att man håller på ett tag men att man så småningom tröttnar. Detta kan upplevas som en varning för andra som eventuellt skulle vilja starta en verksamhet. Jag tycker således att vi har mycket stor anledning att följa upp reservationen. I och för sig innebär den inte något direkt bidrag till Stiftelsen Bohus Avelscentrum — Åby Säteri. Berörd myndighet får avgöra den saken. Däremot måste vi se till att myndigheten i fråga — t.ex. lantbruksstyrelsen — har ekonomiska resurser. Det är också vad reservationen till betänkandet går ut på.
Herr talman! Ännu en gång vill jag betona behovet av att fler anläggningar av det här slaget kommer till stånd — det gäller då runt om i världen — och att vi i Sverige har goda förutsättningar på detta område. Vidare vill jag peka på att det finns flera arter i den svenska faunan som är mycket hårt trängda. Det gäller t.ex. uttern. Orsaken är vattenkraftsutbyggnaden. Sverige är alltså verkligen inte något föredöme för den internationella naturvården när det gäller skyddet av arter. Socialdemokraterna vill tydligen inte framhålla det aktuella projektet. Det leder till osäkerhet. Allt det som sägs i utskottsbetänkandet blir således bara tomma ord. Man måste se till att regeringen verkligen får upp ögonen för detta. Det är ett sätt att betona att anslaget till skydd av hotade arter måste höjas kraftigt. Jag hoppas att regeringen också gör det i sitt budgetförslag. Skillnaden mellan reservationen och utskottets skrivning är att reservationen mycket starkare betonar vikten av att man stödjer denna verksamhet. Dessutom framhålls det aktuella initiativet i reservationen, vilket är alldeles utmärkt. Om detta initiativ framhålls, kommer intresset i Sverige för dessa saker säkert att öka. Forskningen kan ta fart. Dessutom kan vi kanske rädda några av de runt om i världen akut hotade arterna. Artutrotningen accelererar för närvarande. Det gäller, tyvärr, också på våra breddgrader. Det finns därför all anledning att stödja projektet i fråga. Jag beklagar att socialdemokraterna är så återhållssamma i det avseendet. Men en av motionärerna är socialdemokrat. Det återstår att se hur den socialdemokraten kommer att rösta.

Herr talman! Inge Carlsson säger att situationen är allvarlig, och det kan inte nog understrykas. Likaså ställer han sig bakom uppfattningen att samarbetet mellan myndigheter och ideella organisationer bör tas till vara. Nå, men varför då göra det till enbart tomt prat? Det måste man fråga sig. Det påpekas också i betänkandet, vilket Inge Carlsson själv stryker under, att de grundläggande förutsättningarna för ett framgångsrikt artbevarande 9” alltjämt är giltiga och förtjänar att återigen framhållas. Sedan stryker Inge Carlsson under att han instämmer i motionärernas uppfattning, men helt plötsligt bara så till vida att detta skulle utgöra ett exempel — tydligen ett bland många exempel. All right — det är sant. Men då måste jag fråga Inge Carlsson: Varför skall det leda till en så slapp inställning så att man bara skall ”följa utvecklingen”? I sitt anförande ger Inge Carlsson sken av att alla pengar redan är i hamn, och han åberopar allehanda jätteföretag som förhoppningsvis skall ge litet allmosor. Men varför sätter sig då socialdemokraterna till motvärn? Hur kan socialdemokraterna såga av möjligheterna att ordna pengar? Varför kan ni inte överväga att ge regeringen chansen att ordna pengar i budgetpropositionen? Det måste vi få svar på, Inge Carlsson.
Herr talman! Vi socialdemokrater är inte återhållsamma, men den svenska riksdagen kan inte gå förbi de myndigheter som har fått anslag för att bl.a. bevara utrotningshotade arter. Det har blivit litet av en nyordning sedan Lennart Brunander och centerpartiet satt vid makten och på alla möjliga sätt kunde sprida ut pengar. Jordbruksutskottets ledamöter har fått en skrivelse från stiftelsen där det sägs att den exakta utformningen kommer att bli klar efter sommaren. Skrivelsen kom den 3 november 1988, dvs. för en månad sedan. Innan vi i riksdagen kan ta ställning måste vi ha vetskap om hur forskningen totalt sett skall bedrivas och om hela projektets omfattning över huvud taget. Nu har stiftelsen tagit ett lån och har fått in en hel del pengar till projektet, och om ni inte nöjer er med detta får ni komma tillbaka när budgetpropositionen läggs fram om en månad.
Herr talman! Inge Carlsson säger att riksdagen inte kan springa förbi de myndigheter som skall sköta dessa frågor och som har fått pengar för detta. Men de har ju inte pengar. Lantbruksstyrelsen har egentligen inte haft några pengar alls för att bevara djurarter. Det är litet bättre på växtsidan, bl.a. med genbanker, men på djursidan har man inte haft någonting. Det är detta som är det allvarliga. Om man nu anser att Stiftelsen Bohus Avelscentrum — Åby Säteri är ett bra projekt att satsa på bör man skapa möjligheter för detta. Det är det vi vill göra genom reservationen. Representanter för stiftelsen har varit i utskottet och gjort en mycket fin presentation av sin verksamhet. Detta om inte annat borde ha kunnat övertyga socialdemokraterna om det viktiga i projektet. Inge Carlsson säger dessutom att det numera finns gott om pengar. Den nuvarande regeringen har tydligen lyckats ordna pengar. Sanningen är den att oljepriserna och dollarn har gått ner, och på det sättet har Sverige fått en bättre ekonomi. Det är då så mycket värre att socialdemokraterna inte vill avsätta några pengar till just denna viktiga verksamhet. Det är mycket allvarligt. Det är klart att vi kommer tillbaka i januari. Det kan vi göra, men det är värre för dem som tar dessa initiativ; om de inte får pengar är det inte säkert att de kan komma tillbaka när de inte orkar längre.
Herr talman! Det är naturligtvis inte fråga om att gå förbi andra myndigheter på något sätt, utan det är fråga om att äntligen börja göra någonting och satsa på skyddet av hotade arter. Här finns nu ett initiativ som är mycket bra. Denna stiftelse är så initiativrik att den inte väntar på beslut i riksdagen utan sätter i gång att samla in pengar så gott den kan. Man lever alltså på välgörenhet — så är det tyvärr i mycket stor utsträckning när det gäller naturvård. Jag tycker inte att staten tar sitt fulla ansvar i dessa frågor. Om riksdagen uttalar sig enligt reservationen har vi åtminstone kommit en liten bit på rätt väg. Jag yrkar därför bifall till reservationen.
Herr talman! Folkpartiet har tidigare ensamt år efter år reserverat sig för anslag till utrotningshotade djurarter. Nu är det fler som kommer med, men socialdemokraterna bekämpar fortfarande detta initiativ — tydligen med näbbar och klor. Det är en ren räddningsplanka när Inge Carlsson framhåller att riksdagen inte kan gå förbi andra myndigheter. Det påstås inte heller i reservationen — vi går inte förbi dem. Läs reservationen! Det handlar i stället om att regeringen skall få en chans att återkomma med detta förslag i budgetpropositionen. Skulle det helt plötsligt vara regeringen obetaget att komma med sådana förslag? Nej, Inge Carlsson försöker i stället vricka det till att det är vi som skall återkomma i samband med budgetpropositionen. Vad är nu detta för ett byråkratiskt vrickande hit och dit? Ge i stället svar på de frågor som jag ställde i min förra replik, Inge Carlsson, och försök inte komma undan när det gäller anslag och stöd till en mycket viktig verksamhet!
Herr talman!

Det har inte gjorts. Jag har hört med stiftelsen att projektet kommer att kunna presenteras, inte nästa sommar, som det står i skrivelsen, utan någon gång i början på våren 1989. Först därefter kan alltså staten gå in och eventuellt stödja projektet ekonomiskt.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 1988/89:9 behandlas en motion om bevarande av utrotningshotade djur. Situationen för de utrotningshotade djuren är enligt motionärerna mycket allvarlig, varför resurser måste skapas för ett framgångsrikt avelsarbete. Motionärerna har också framhållit att det inte bara är tropiska djur som hotas av utrotning utan även vanliga lantraser, husdjur, vilda nordiska djur och djur som lever i klimat påminnande om det nordiska. Genom generella insatser har vissa arter räddats. Detta är positivt. Hushållningssällskapet har nu tagit initiativ och bildat Stiftelsen Bohus Avelscentrum-Åby Säteri, för att försöka förverkliga planerna på ett avelscentrum. Man framhåller också att anläggningen behöver allt stöd den kan få, särskilt i inledningsskedet då kapitalkostnaderna är betungande. Detta är givetvis riktigt. Jag vill dock erinra om att resurser för att säkerställa mångfalden i flora och fauna föranledde inrättandet av ett särskilt anslag för vård av utrotningshotade arter under riksmötet 1986/87. Jag vill också framhålla att utskottets majoritet är positivt inställd till dessa aktioner. Men utskottet anser inte att man har tillräcklig grund för att fatta ett beslut om ett direkt ekonomiskt stöd. Ofta är det svårt att snabbt avgöra vilka projekt som skall stödjas, och normalt brukar riksdagen inte på sådana grunder som föreligger i detta ärende fatta beslut om ett direkt ekonomiskt stöd.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

Herr talman! Anledningen till att jag begärde ordet på nytt är att det finns en aspekt det tidigare replikskiftet som jag tycker att det känns angeläget att ytterligare belysa. Det finns en problematik i denna fråga som tyvärr inte förekommer bara här utan som jag stöter på ganska ofta. Den ser ut ungefär så här: Vi har å ena sidan människor, idealister, som har en idé, någonting de tror på och vill kämpa för. I detta fall är det skyddet av utrotningshotade djur. Vi har å andra sidan den stora samhällsapparaten som vi sitter i toppen på — åtminstone tror vi det. Problemet är att sällan möts dessa två. Människor hänvisas av olika kommittéer och styrelser fram och tillbaka mellan olika institutioner. Först lägger man ned mycket arbete på att skicka in ansökningar åt olika håll. Sedan blir man desperat och till sist ger man upp. Ofta är anledningen till att människor skyfflas hit och dit att alla dessa styrelser eller institutioner visserligen har en penningpåse men att den är liten. Man hoppas hela tiden att det skall finnas någon annan någon annanstans som har en något större penningpåse och som är mer benägen att dela med sig. Nu har vi möjligheten att åtminstone i detta fall se till att någon penningpåse blir tillräckligt stor för detta viktiga och angelägna projekt. Jag tycker att vi skall ta vara på den möjligheten. Vår uppgift, herr talman, kan inte vara att bygga upp hinder för människor som arbetar med viktiga och angelägna uppgifter utan vår uppgift måste vara att riva dessa hinder.

Herr talman! Jag skall inskränka mig till att något beröra reservation 2 angående jakt på sjöfågel. För en vecka sedan —-isamband med behandlingen av JoU 2 angående fiske — talade jag om vikten av en levande skärgård. Det finns anledning upprepa vikten av att vi har en fast boende befolkning i våra skärgårdar. Förutom det självklara skälet att tillgången i form av mark och fiskevatten skall nyttiggöras, finns det flera skäl. Jag tänker på vår beredskap. Många spejande ögon året runt och även på sidan om farlederna är ett effektivt komplement till vår ordinarie kustbevakning. För turismen, det rörliga friluftslivet och skärgårdens fritidsboende är en fast boende befolkning en absolut nödvändighet. Ett återinförande av en begränsad senvinterjakt på sjöfågel — som reservation 2 handlar om — skulle vara en åtgärd i positiv riktning för skärgårdarnas bofasta befolkning. Jag upprepar att förslaget gäller den bofasta befolkningen. En sådan jakt skulle kunna tillföra hushållen ett värdefullt tillskott och även innebära ett betydelsefullt trivselmoment. Gamla erfarenheter visar att enbart hanfåglar av i första hand ejder skjuts. En sådan avskjutning har ingen som helst betydelse för beståndens fortlevnad och tillväxt och strider heller inte emot den allmänna principen att jakt inte skall bedrivas under föryngringstid. Den bofasta befolkningen i våra kustband är mycket miljömedveten och mycket kunnig i naturoch viltvård. De framställningar som vid flera tillfällen gjorts av jägarnas och fiskarnas organisationer om den här frågan bör utan olägenheter för vår miljö kunna bifallas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 till detta betänkande.

Herr talman! I detta betänkande behandlas ett antal motioner som har med jakt att göra. Det förslag som föregående talare behandlade, nämligen en begränsad vårjakt på sjöfågel, har vi från centern ställt oss bakom. Vi tycker att det finns anledning att på alla möjliga sätt stödja de människor som stannar kvar och är bofasta i skärgårdsområdena. Vi satsar på landsbygdens utveckling och vi satsar på turism, och allt detta innebär att vi mycket gärna vill att människor skall vara kvar på landsbygden. Sjöfågelsjakten under våren är en sak man ägnat sig åt i skärgården mycket länge - ja, inte nu under den senaste tiden men dessförinnan. Man vet precis på vilket sätt denna jakt skall bedrivas, och man är dessutom angelägen om att skapa goda förutsättningar för att sjöfågeln skall finnas kvar. Jag ser inte någon konflikt i att tillåta en begränsad jakt som ett naturligt beteende och önskan om att behålla sjöfågelbeståndet i miljön. Det är dessutom fråga om ett mycket litet antal människor, så det handlar inte om någon omfattande jakt. Att tillåta denna jakt skulle helt enkelt vara en uppmuntran till dessa människor och ett bevis på att vi uppskattar dem. Det är också viktigt att visa att det inte är något fel att bedriva sådan jakt utan att det är någonting naturligt. Jag yrkar bifall till reservation 2. I betänkandet behandlas också motioner om fördelning av pengar till jaktorganisationerna. Den frågan har vi haft uppe i budgetsammanhang utan att lyckas få någon förändring av rådande förhållanden. Nu står vi inför ett nytt budgetarbete, och då menar vi från centerns sida att det är riktigt att ta upp anslag till jaktorganisationerna i budgetarbetet för att se vad som går att göra för nästa år. Vi ställer upp bakom idén att man borde ha en bättre fördelning mellan jägarorganisationerna än vad som är fallet i dag. Vi förväntar oss att regeringen också tar de diskussioner vi fört i riksdagen på allvar och gör en ny bedömning och nya överväganden så att vi i januari kan få ett förslag som ser annorlunda ut. Om inte ett sådant förslag kommer får vi från centerpartiet och säkert också från andra håll väcka nya motioner med nya krav och ta en ny diskussion under våren när budgeten skall behandlas. Jag yrkar bifall till reservation 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation nr 1. Jag anser att riksdagen bör bifalla den, och därmed en motion från allmänna motionstiden, som skrivits av representanter för centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna. Den handlar om bidrag till Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare. Innebörden i motionen är att det är orimligt att skillnaden är så stor mellan bidraget till Svenska jägareförbundet — som får 200 kr. per medlem — och bidraget till Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare — som får 20 kr. per medlem. Båda organisationerna bedriver allmännyttig verksamhet. Riksförbundet har en mångskiftande verksamhet. Förbundet är remissinstans i frågor som rör jakt, anordnar utbildning för jägare och andra naturintresserade, har en omfattande ungdomsverksamhet och ger råd och information. Man kan naturligtvis hävda, som Lennart Brunander nyss gjorde, att det nu är väl sent på året för att bevilja bidrag för 1988. Men dels kan man ge ett bidrag retroaktivt — pengarna kommer säkert till stor nytta även om det är sent på året —, dels är detta en viktig principfråga. Därför vore det värdefullt om riksdagen biföll reservation nr 1.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande 1988/89:10 om olika jaktfrågor är ovanligt kort. Till betänkandet har fogats två reservationer. Jag skall i all korthet framföra utskottsmajoritetens synpunkter på reservation nr 1. Motionärerna yrkar att Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare skall tillerkännas ytterligare 1 milj.kr. för år 1988. De medel som regeringen fördelar ur jaktvårdsfonden går främst till jaktoch faunaorganisationer, bl.a. till våra riksomfattande jägarorganisationer, Svenska jägareförbundet och Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare. Bägge organisationerna bedriver en verksamhet som är till stor nytta för jakt och viltvårdsarbete. Men det föreligger också stora skillnader. Svenska jägareförbundet har ca 150 000 medlemmar, medan Jägarnas riksförbund har ca 19 000 medlemmar. Svenska jägareförbundet har ett tungt administrativt ansvar, bedriver konsulentoch jaktvårdsverksamhet samt har ansvar för jakttidsberedningsfrågor m.m. För denna uppdragsverksamhet åt staten erhåller Svenska jägareförbundet ersättning. Det är dock en skillnad när det gäller ersättning till den rena föreningsverksamheten. Där erhåller Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare medel endast från jaktvårdsfonden. Utskottet har erfarit att regeringen för verksamhetsåret 1988 tilldelat Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare ett bidrag ur jaktvårdsfonden om 500 000 kr. Med det anförda yrkar jag avslag på reservation nr 1. Den aktuella frågan har ett flertal gånger diskuterats i den svenska riksdagen. Vårjakt på sjöfågel har varit förbjuden i över 30 år, och det har inte framkommit några starka skäl för att ändra på den ordningen. Motionärerna framhåller att för den bofasta skärgårdsbefolkningen skulle ett återinförande av vårjakt på sjöfågel upplevas som mycket positivt. Jakten skulle kunna tillföra hushållen ett värdefullt tillskott och även innebära ett betydelsefullt trivselmoment. Jag har svårt att förstå att det skulle vara trivsamt att bedriva jakt omedelbart före parningstider. Jag anser, tvärtemot motionärernas uppfattning, att det är den olämpligaste metoden för beskattning av en djurstam. Sveriges kust är mycket lång. Ur havet hämtar vi en del av vår föda. För en del av kustbefolkningen är havet en inkomstkälla. Men havet mår dåligt. De senaste 30 åren har olika föroreningar, bl.a. användningen av en mängd nya kemikalier inom jordbruk och industri, påverkat många arter. Som en följd av giftspridningen är t.ex. pilgrimsfalken i dag på väg att försvinna ur den svenska faunan. Havsörnen är en annan art som drabbats hårt av miljögifterna. Havsörnen fanns förr längs alla våra kuster, men i dag finns den bara kvar i ostskärgården samt i det inre Norrland. Havsörnen är under häckningstiden mycket känslig för störningar av olika slag. Den känsligaste tiden är från början av mars. Under denna period räcker det med kortvariga besök av skridskoåkare, fritidsfiskare osv. för att havsörnen skall bli störd. Skulle man då tillåta jakt på sjöfåglar, förstår också jägarna vad det skulle medföra för havsörnens framtid. Utskottets uppfattning är att ett återinförande av vårjakten på sjöfågel skulle innebära en belastning för Sveriges del i det internationella samarbetet på naturvårdens och miljövårdens område. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Det är en märklig argumentation som Inge Carlsson avänder sig av, att det faktum att en organisation är större skulle i sig vara ett skäl att ge den ett större bidrag. När allt kommer omkring är förmodligen förhållandet det motsatta, dvs. ju större en organisation är, desto bättre klarar den sig utan samhällets stöd och ju mindre en organisation är, desto mer behöver den stödjas. Nu yrkas det inte i reservationen att de här organisationerna skall få lika mycket pengar. Kravet är mycket modest och går i stället ut på att bidraget per medlem något skall jämnas ut, så att den mindre organisationen får ett bidrag på 75 kr. per medlem. Men skillnaden är fortfarande stor, om man jämför med den stora organisationen som har 200 kr. per medlem i bidrag. Jag är inte nöjd med det här beskedet, och därför yrkar jag återigen bifall till reservation nr 1.
Fru talman! Det är möjligt, Inge Carlsson, att denna jakt kan anses vara av liten betydelse. När man staplar en rad åtgärder och effekter på varandra, blir det sammantaget betydande följder. Om man tar bort handredskapsfisket för skärgårdsborna och rättigheten att bygga en gäststuga, om man lägger till de skattemässiga effekterna av taxeringsvärdeshöjningarna osv., blir till sist situationen för våra skärgårdsbor — vi är ju överens om att vi vill ha kvar de boende där ute — ohållbar. En dag blir summan av det hela för stor. Därför vill vi att man skall vidta någon åtgärd som medför att utvecklingen blir den motsatta. Sedan urminnes tider vet man att senvinterjakten på ejder är till mindre skada för beståndet än vad den höstjakt som nu bedrivs är. Det har aldrig funnits så fina ejderbestånd som det just nu finns i vår skärgård. Ett förslag om att vidta en åtgärd av den typ som jag tidigare omnämnde, skulle mycket väl kunna bifallas. Jag yrkar återigen bifall till reservation nr 2.
Fru talman! Inge Carlsson anser att andjakten har liten betydelse. Jag antar att han avser att den har liten betydelse för skärgårdsbefolkningen. Det är klart att omfattningen inte är så stor. Men i så fall har väl å andra sidan jakten inte så stor betydelse för bestånden av fåglar. Då är också detta av liten betydelse. Av den orsaken finns det inte någon anledning att motsätta sig denna jakt. Inge Carlsson talade en hel del om de utrotningshotade fågelarter som finns i vår skärgård. Som socialdemokraterna agerar finns det risk för att man också utrotar skärgårdsbefolkningen, och det kan väl ändå inte vara meningen.
Fru talman! Först till Annika Åhnberg: Jag sade i mitt inledningsanförande att det är en stor skillnad mellan de två förbunden och då inte bara i fråga om medlemsantalet. Staten anlitar Svenska jägareförbundet till att utföra en rad uppgifter som naturligtvis gagnar alla jägare i landet. Till det får förbundet ett ekonomiskt bidrag. Svenska jägareförbundet får alltså inte bidrag till sin egen föreningsverksamhet. Däremot får Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare ett föreningsbidrag, som för 1988 uppgår till 500 000 kr. Sedan några ord till Carl G Nilsson. Frågan om vårjakt på sjöfågel har diskuterats många gånger, och motionärerna har haft olika förslag: att man skulle utreda frågan, att det skulle tillåtas försöksjakt under några år, att Prot. 1988/89:41 jakten skulle bedrivas i vissa kustlän, att det skulle få bedrivas begränsad jakt 8 december 1988 på ejderhanar, osv. ERE NG ETSI Jag menar att det inte har framkommit några som helst skäl till att riksdagen nu efter 30 år skulle ändra uppfattning. Dessutom vill jag upplysa om att sedan några år tillbaka är det tillåtet att jaga under januari månad. Vi vet att havet har mått illa det senaste året, med stor säldöd. Faktum är att de giftiga algerna också har tagit död på ett stort antal ejdrar, speciellt på västkusten.

Fru talman! I betänkandet behandlas bl.a. två motioner som jag har väckt. I den ena framförs krav på ett ökat anslag till Jägarnas riksförbund, och den andra berör jaktens organisation och administration. När riksdagen 1938 beslutade om visst ekonomiskt stöd till Svenska jägareförbundet, fanns det ingen annan jägarorganisation i landet. Samma år bildades emellertid Jägarnas riksförbund genom samgående av ett flertal fristående jägarföreningar inom landet. År 1956 bildades en ny jägarorganisation — Landsbygdens jägare — som 1968 anslöt sig till Jägarnas riksförbund. Därav dubbelnamnet, som ofta förkortas till Riksjägarna. Under de 50 år som gått sedan riksdagen 1938 första gången beviljade ett mindre bidrag till Svenska jägareförbundet har mycket hänt. Tidigare var naturvård ett okänt begrepp. Successivt har naturvården och faunavården växt till ett framträdande riksintresse. Vi har fått en särskild naturvårdslag, och ett särskilt ämbetsverk, naturvårdsverket, har tillskapats för att tillgodose naturvårdens behov. Naturvårdsverket är samtidigt ansvarig myndighet för jakten och viltvården. Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare har trots ekonomiska svårigheter och brist på samhällsstöd växt till en rikstäckande jägarorganisation med omfattande arbetsuppgifter och samhällsengagemang. Fru talman! De förutsättningar som förelåg 1938 är i dag helt förändrade. Detta har naturligtvis, åtminstone enligt mitt sätt att se, medfört ett uppenbart behov av anpassning till tidsutvecklingen. 1978 beslutade riksdagen i enlighet med jordbruksutskottets betänkande att bevilja Jägarnas riksförbund ett årligt bidrag ur jaktvårdsfonden för förbundets allmännyttiga verksamhet. Det var givetvis bra. Riksförbundets insatser inom jaktens, viltvårdens och miljövårdens område är nu av mycket stor omfattning. Utbildning och information till landets jägare och till allmänheten är viktiga delar av förbundets verksamhet. Under det senaste året har antalet förfrågningar och framställningar om hjälp från jaktvårdsområden kraftigt ökat. Genom förbundets aktiva medverkan har många tvistigheter och motsättningar inom jaktvårdsområden kunnat lösas. Därigenom har flera jaktvårdsområden kunnat förlänga sin beståndstid och undvikit splittring och upplösning. Även myndigheter som polis, åklagare, domstolar och länsstyrelser samt advokater vänder sig i allt större utsträckning till riksförbundet för inhämtan 105 de av råd och sakkunnigt utlåtande. Omfattningen av denna allmänna verksamhetsdel har mer än fördubblats under den senaste treårsperioden. All denna hjälp och rådgivning är helt kostnadsfri. Det lilla bidrg av jaktvårdsmedel som för närvarande tilldelas riksförbundet täcker endast en liten del av den allmännyttiga verksamhet som förbundet utför. Förbundet förbrukar årligen stora summor av egna medlemsavgifter till ändamål som är att hänföra som direkt allmännyttiga. Därför tycker jag att det är ett rimligt krav att det sker en uppräkning av driftsbidraget från jaktvårdsfonden. Jägarnas riksförbund har nu ökat till 20 000 medlemmar. Under 1988 kommer riksförbundets medlemmar att betala in 2,5 milj.kr. till jaktvårdsfonden. Även Jägarnas riksförbund Landsbygdens jägare och dess medlemmar bör komma i åtnjutande av ett rimligt samhällsstöd för alla sina ideella samhällsinsatser. Enligt de uppgifter jag har fått erhåller Svenska jägareförbundet nu ca 200 kr. per medlem och år som bidrag av jaktvårdsmedel. Jägarnas riksförbund däremot får ca 20 kr. per medlem och år för sin i allt väsentligt likvärdiga allmännyttiga verksamhet. Denna stora skillnad är enligt mitt sätt att se orimlig. Därför är det ett rimligt krav och ett första steg till ökad rättvisa att riksförbundets bidrag av jaktvårdsmedel för 1988 räknas upp till 75 kr. per medlem. Utskottet har med anledning av att regeringen tilldelat Jägarnas riksförbund ett bidrag för 1988 om 500 000 kr. avstyrkt min motion nr 827. Eftersom mitt krav helt sammanfaller med reservation 1 till detta betänkande, yrkar jag bifall till den reservationen. Motion 828 berör jaktens organisation och administration. Länsstyrelserna skall svara för den regionala administrationen av jakten och viltvården. Arbetsbördan ökar, och de frågor som skall handläggas blir alltmer komplicerade genom förändringar i miljön och vidgad hänsyn till andra allmänna och enskilda intressen. Men trots de ökade krav som ställs på länsstyrelserna saknar dessa i dag — hör och häpna! — egen expertis i jaktoch viltvårdsfrågor. Tala om för mig, Inge Carlsson, om det finns någon ideell organisation i detta land som i likhet med Jägareförbundet bedriver myndighetsutövning! Det är vad Jägareförbundet i realiteten gör genom sin rådgivning till länsstyrelserna. Det är, anser jag, helt orimligt. Under dessa förhållanden är länsstyrelserna helt beroende av utomstående rådgivning, nämligen den rådgivning som de kan få av de jaktvårdskonsulenter som är anställda av Svenska jägareförbundet. Det är naturligtvis, fru talman, mycket otillfredsställande. Det enda riktiga, enligt mitt sätt att se, måste vara att jaktvårdskonsulenterna knyts direkt till länsstyrelserna och att de båda jägarorganisationerna får uppträda som intresseorganisationer för jägarna i vårt land. Då får man bort den koppling till myndighetsutövning som Svenska jägarförbundet nu har och som måste vara helt felaktig. Jaktvårdsavgiftens storlek beslutas av regeringen. Men det är Svenska jägarförbundet som äger det statliga jaktvårdsregistret. Därmed är registret oåtkomligt för alla utomstående. Om staten vill ta del av någon uppgift ur det statliga registret måste staten först fråga Svenska jägarförbundet om lov. All praxis och sunt förnuft talar för att förhållandet skall vara det motsatta. Alla landets jägare är ju ålagda att erlägga en årlig jaktvårdsavgift för erhållande av statligt jaktkort. Jaktkortsregistret är alltså en statlig angelägenhet, och verksamheten skall då självfallet vara placerad vid en statlig myndighet. Det kravet har jag framställt i motionen 828, som jag avslutningsvis vill yrka bifall till.

Fru talman! Elva månader om året grälar Olle Östrand och jag om olika saker, men en gång om året, en månad om året, är vi fullständigt överens, och det är när vi talar om jakt. Jag kan instämma i vartenda ord som Olle Östrand har sagt. Frågor som rör älgjaktens organisation och vad som har blivit snett där har jag tagit upp i en interpellation, och den diskussionen vill jag fortsätta i den interpellationsdebatten och inte här i dag. Så var det då fördelningen av pengar mellan de båda jaktorganisationerna. Att ge Svenska jägareförbundet 200 kr. per medlem och år och Jägarnas riksförbund-landsbygdens jägare 25 kr. per medlem och år är lika orimligt nu som det har varit under alla år detta har pågått. Jägarnas riksförbund är en dynamisk, aktiv organisation som ökar sitt medlemstal och breddar sina arbetsuppgifter. Medlemmarna betalar 200 kr. i medlemsavgift och 175 kr. till jaktvårdsfonden. 175 kr.! Av dessa får organisationen tillbaka 25 kr., och det skall man tacka och bocka för! Det finns ingen rim och reson i detta. Detta bidrag belastar inte statsbudgeten, utan är en fördelning av jaktvårdsfondens medel som regeringen gör. Riksdagen måste säga till regeringen att fördela pengarna mer rättvist. Jag yrkar bifall till reservation nr 1, och jag uppmanar alla som är medlemmar i Riksjägarna eller har en bror eller en granne som är det att rösta för reservationen. Så var det sjöfåglarna. Sedan urminnes tider har vårjakten efter sjöfågel varit ett viktigt och uppskattat inslag i den bofasta skärgårdsbefolkningens livsföring. Den vårjakt som förekom efter den svenska ostkusten innebar aldrig något hot mot fågelstammen. Det mesta talar snarare för att kombinationen av försiktig jakt i förening med vård och tillsyn var till nytta för fågelbeståndet. Ingen känner sin skärgård så väl med dess speciella förutsättningar och behov som de skärgårdsbor som fötts, levat och verkat i denna miljö generation efter generation. Att denna ansvarsmedvetna folkgrupp skulle skada sin egen livsmiljö och dess fågelliv får anses som uteslutet. För att bereda fastlandsbefolkningen ökade tillfällen till rekreation har socialdemokraterna infört det fria fisket på skärgårdsbornas eget fiskevatten. Vid en jämförelse är det ganska förståeligt att skärgårdsbefolkningen känner sig diskriminerad. Den är förvägrad sin urgamla rätt att skjuta sig en husbehovsfågel under vårsträcket. Vpk brukar tala om hur tokigt det kan bli om vi skall anpassa oss helt till EG. Att fortsätta att säga nej till en mycket liten skärgårdsbefolknings mycket rimliga önskemål med hänvisning till Sveriges internationella anseende, det tycker jag är som att skjuta älg med hagelbössa. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! Senvinterjakt på sjöfågel är ett riksdagsärende med förhistoria. Ja, just förhistoria, dvs. före den historieskrivning som jordbruksutskottet redovisar i sitt betänkande nr 10. Jag tänker närmast på en fempartimotion med 27 motionärer år 1975 — det är en sådan motion som också brukar kallas för petition. Bland motionärerna, från samtliga fem partier, fanns om vi skall nämna några namn i den nuvarande riksdagen Åke Wictorsson och Lars Werner . Den motion, som Inge Carlsson i sin historieskrivning helt glömde bort, innehöll mycket starka skäl i den här sakfrågan, och den rönte också ett helt annat öde än årets motion. Jordbruksutskottets betänkande 1975/76:26 gav en utförlig redovisning av hela detta ärende, och ett enigt utskott gjorde ett tillkännagivande om utredning och försök med den föreslagna mycket begränsade senvinterjakten på hanfågel av ejder, vigg och storskrake. Jag hade då, liksom nu, förmånen att under en kort period på en månad som ersättare i riksdagen vara med vid behandlingen av det ärendet. Jag fick då lära mig att denna senvinterjakt på sjöfågel var förbjuden sedan 1955. Detta med senvinter skall tolkas som att det är efter parningen, tvärtemot vad Inge Carlsson här sade. Det är alltså när hanarna har gjort sitt som man skall beskatta den delen av beståndet. Det är den enda möjlighet man har att på ett effektivt sätt beskatta hanfågel i svenska vatten. Dessa fåglar övervintrar i stor utsträckning i södra Östersjön. Där kan jakt pågå till omedelbart före flyttningen till svenska kustoch skärgårdsområden för parning och häckning. Den internationella fågelskyddskommission som här ofta åberopas innehåller ett uttryckligt undantag, som tillkommit på svenskt initiativ och som avser just den här typen av senvinterjakt i nordiska kustoch skärgårdsområden. Det finns tre starka skäl för ett bifall till reservation 2. Detta är en social fråga för den bofasta skärgådsbefolkningen — den och ingen annan grupp. Det är vidare så att en senvinterjakt på hanfågel av dessa arter skulle stimulera sjöfågelvården, stimulera naturvården, tvärtemot vad somliga här påstår. De naturliga fienderna till dessa fågelarter är utslagna av miljögifter, havsörn t.ex. Det största problemet för exempelvis ejder är överpopulation. Det är helt klart att det finns intresse från den bofasta skärgårdsbefolkningen till decimering av vitfågel som är ett mycket stort problem i våra kustoch skärgårdsområden, liksom allt längre in i landet. Förr i tiden gick skärgårdsbefolkningen ut och prickade trutägg på häckningsholmarna för att få ned vitfågelstammen. Jag vågar påstå att lösa hundar och fritidsfiskare på häckningsholmarna är ett mycket större hot mot dessa fågelarter än någonsin en senvinterjakt på hanfågel skulle kunna vara. Det allra största hotet — ett ökande hot nu — är minken. Denna främmande företeelse i vår fauna, som alltmer breder ut sig genom förrymda minkar från minkfarmar, har vanan att bita huvudet av så många ejderhonor, kanske ruvande, som varje djur kommer åt. Här skall man sätta in faunavård i form av intensivjakt på denna främmande företeelse i vår fauna. Det tredje argumentet för denna senvinterjakt på sjöfågel av vissa arter är att detta är en frihetssymbol för skärgårdsbefolkningen. Denna befolkning är kringgärdad av restriktioner, klämd mellan olika intressen, som flera talare här har beskrivit. Denna bofasta befolkning är från regionalpolitiska utgångspunkter en av de viktigaste folkgrupper vi har. Carl G Nilsson använde tidigare här uttrycket ”en levande skärgård”. Jag använde det uttrycket första gången 1968 i en riksdagsmotion, första gången, tror jag, uttrycket förekom. Det är utomordentligt glädjande att märka vilket fantastiskt genomslag det begreppet i dag har. Fru talman! Jag konstaterar som så många gånger tidigare när det gäller just detta ärende att det finns olika utgångspunkter i denna fråga. En utgångspunkt är den som man kan läsa i papper, en annan utgångspunkt är verkligheten. Verkligheten, naturvården, hänsynen till skärgårdsbefolkningen leder till den utomordentligt enkla, raka och klara slutsatsen: Ett yrkande om bifall till reservation 2.

Fru talman! I proposition 1988/89:16 om lagstiftning med kompletteringar till reformen av svenska kyrkans organisation på lokaloch stiftsplanet, m.m. behandlas bl.a. lagen om biskopsval. I denna proposition föreslås att val av biskopar skall förrättas av en valkorporation bestående av dem som innehar skilda former av prästtjänster. Från valkorporationen är dock pastoratsadjunkterna utestängda. Detta strider mot kyrkomötets uppfattning. Kyrkomötet har föreslagit att även pastoratsadjunkterna och ytterligare lika många av stiftsfullmäktige utsedda lekmän skall ha rösträtt i biskopsvalen. Enligt folkpartiets principiella uppfattning skall kyrkan i allt väsentligt svara för sina egna angelägenheter. Detta gäller också den ordning i vilken biskopar skall väljas. Vi anser därför inte att det finns någon anledning för riksdagen att gå emot kyrkomötet när detta anser att även pastoratsadjunkterna skall ha rösträtt i biskopsvalen. Därtill kommer att vi anser det riktigt att alla tjänsteinnehavare i stiften, även pastoratsadjunkterna, får möjlighet att påverka valet av vem som skall vara stiftets högste ansvarige. Vi har därför reserverat oss mot utskottets beslut och anser att lagen bör kompletteras, så att även pastoratsadjunkter skall tillhöra valkorporationen för val av biskop. Jag yrkar därför bifall till reservationen.

Fru talman! Jag yrkar inledningsvis bifall till utskottets hemställan och avslag på folkpartireservationen. Det beslöts i våras om en ny reform då det gäller svenska kyrkans organisation på lokaloch stiftsplanet. Det som utskottet nu har haft att ta ställning till är en rad kompletteringar, där lagen om biskopsval utgör ett exempel på detta. Ylva Annerstedt har angett motiven till att folkpartiet inte är berett att följa utskottsmajoriteten och regeringen i denna fråga. Vi från majoritetens sida följer i allt väsentligt kyrkomötet. Då kan man ställa sig frågan varför vi inte är beredda att på denna lilla punkt följa kyrkomötet. Det beror, som framgår av bl.a. regeringens proposition, på att man räknar med att så småningom göra en översyn av biskopsvalslagen. Det är därför rimligt att då göra en större översyn. Ylva Annerstedt gör sig skyldig till ett litet fel som är mycket förståeligt men som icke desto mindre är ett fel. Hon talar om pastoratsadjunkter. Enligt den nya ordning som kommer att träda i kraft nästa år kommer det inte att finnas några pastoratsadjunkter. Ylva Annerstedt avser pastorsadjunkter. Det kommer nämligen att finnas tre olika typer av präster: pastoratspräster, stiftspräster och pastorsadjunkter. Som sagt tycker vi från majoritetens sida att det är rimligt att vänta till dess man gör den stora översynen. Folkpartiet gör tydligen ett nummer av att man vill följa kyrkomötet. Det är i så fall en helt ny princip. Det har man ingalunda alltid gjort tidigare. Jag kan nämna ett exempel: folkbokföringen, där ju kyrkomötet inte ville att staten skulle ta över ansvaret för folkbokföringen. Här i riksdagen var folkpartiet positivt till det. Jag skulle kunna nämna fler exempel. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag ber om ursäkt om jag uttryckte mig fel, men Torgny Larsson förstod ändå vad jag menade. Torgny Larsson påpekar att vi i andra fall har gått ifrån kyrkomötet. Då vill jag framhålla att jag i mitt första inlägg sade att vi anser att kyrkomötet i allt väsentligt skall svara för sina egna angelägenheter. Det gäller fortfarande. Men i kyrkobokföringsfrågan handlar det också om andra saker än kyrkans egna angelägenheter. Det handlar om en mängd frågor som människor som inte tillhör svenska kyrkan är berörda av. Det var naturligtvis bakgrunden.

Fru talman! Jag yrkar bifall till konstitutionsutskottets hemställan. Som ledamöterna märkt finns här sex delfrågor, av vilka två kan uppfattas som litet kontroversiella. Den ena gäller avlöningsförmånerna till församlingspräster. Den andra gäller regler vid biskopsval. Jag delar konstitutionsutskottets uppfattning ivad gäller avlöningsförmånerna, att de övergångsbestämmelser som nu formulerats tillgodoser de olika önskemålen. Rimligen har man då också tillmötesgått motionärerna och dem som varit oroliga i denna fråga. Den andra frågan har vi diskuterat mycket i kyrkomötet, där Torgny Larsson och jag har äran att vara ledamöter. Det handlar alltså om huruvida vi skall ändra reglerna vid biskopsval. Även på denna punkt har jag kommit till samma slutsats som konstitutionsutskottet, nämligen att det faktiskt är rimligt att avvakta den stora översyn av biskopsval och andra frågor som görs med anledning av kyrkomötesreformen. Folkpartiet har här valt att bryta ut just denna fråga och har reserverat sig. Det känner jag respekt för. Trots att kyrkomötet har behandlat frågan och uttalat sig i likhet med vad som står i folkpartiets reservation menar jag att utskottet resonerar sakligt riktigt när den säger att man skall behandla frågan i det större sammanhanget senare. Det finns, Ylva Annerstedt, faktiskt ett sakligt argument för det. Det är möjligt att man när man bestämmer valkorporation, regler och förutsättningar vid biskopsval väljer en helt annan lösning än den som folkpartiet förordar. Med detta, fru talman, yrkar jag än en gång bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Fru talman! I föreliggande betänkande från konstitutionsutskottet behandlas ett antal motioner från den allmänna motionstiden rörande bl.a. egendomsrätt, avtalsfrihet, näringsoch yrkesfrihet samt föräldrarätt. Det gäller således områden som är av största betydelse ur demokratisk synpunkt och när det gäller den enskilda människans frioch rättigheter. På samtliga de angivna områdena står vi moderater bakom reservationer i betänkandet och då tillsammans med folkpartiet och centerpartiet beträffande egendomsrätten och näringsoch yrkesfriheten. Miljöpartiet har valt att stödja den socialistiska majoriteten i dessa viktiga frågor. I den från de tre borgerliga partierna gemensamma motionen K212 framhålls att personligt ägande är en förutsättning för ett samhälle, vars ekonomiska system är marknadsekonomin. Samband råder mellan personlig äganderätt, marknadsekonomi och ett demokratiskt system. Där den privata äganderätten har avskaffats har också demokratin upphört att fungera. Alla de demokratier som historien känner till har också varit marknadsekonomier med en självklar rätt till personligt ägande.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 Givetvis måste vissa begränsningar gälla för hur den enskilde kan utnyttja sin egendom, t.ex. vad beträffar hänsyn och respekt till andra människors äganderätt och integritet samt hänsyn till rikets säkerhet och skyddet av miljövärden. Tyvärr har vi tvingats uppleva hur den socialistiska majoriteten i riksdagen har infört oacceptabla begränsningar i enskilda människors äganderätt. Löntagarfonderna och den s.k. pensionsskatten framstår som allvarliga exempeli detta avseende. Att dessa ingrepp mot den enskilde har kunnat ske vittnar om att behov föreligger av ett förstärkt skydd för egendom i grundlagen. Hur detta skydd skall vara utformat hänger givetvis samman med hur rätten skall definieras. Den juridiska innebörden är inte helt klar. Detta leder till slutsatsen att de oklarheter som föreligger bör undanröjas och regeringsformen utformas som ett positivt erkännande av egendomsrätten. En utredning bör därför komma till stånd, vilket yrkas i reservation 2. I reservation 3 betonar vi moderater att det finns ett starkt samband mellan äganderätt och avtalsfrihet. Ägandedrätten blir kraftigt inskränkt om det inte går att disponera över den egna egendomen genom olika former av avtal. Avtalsfriheten utgör också en viktig del i många andra grundläggande frioch rättigheter, t.ex. föreningsfriheten och näringsfriheten. Dess värre finns en klar tendens till fortlöpande inskränkningar i avtalsfriheten, för vilken det inte finns något grundlagsskydd. Tvärtom ger regeringsformen möjligheter till reglering på en rad områden, såsom rätten till fast och lös egendom, rätten om avtal, om bolag, om inoch utförsel av varor samt tillverkning, för att nämna några exempel. Avtalsfriheten saknar givetvis inte gränser, men i grunden gäller att den i ett demokratiskt styrt samhälle med marknadsekonomi i princip är oundgänglig. Därför bör den ges grundlagsskydd, och även här begär vi reservanter att en utredning kommer till stånd. Också i frågan rörande föräldrarätten föreslår vi moderater att en utredning tillsätts, i syfte att föräldrarätten skall grundlagsfästas. Enligt vår mening bör för barnens bästa förutsättningarna prövas för en grundlagsreglering. Samtidigt bör också de konsekvensändringar som kan erfordras i annan lagstiftning utredas. Vi är givetvis medvetna om att det finns fall då barnen riskerar att fara illa och där avsteg måste göras från grundprincipen om föräldrarnas rätt att bestämma över sina barns vård och fostran. Detta skall i så fall regleras i särskild författning, vilket torde kunna ske inom ramen för reglerna i lag om vård av unga, LVU. Fru talman! Reservation 4, som är en gemensam borgerlig reservation, behandlar näringsoch yrkesfrihet. Ylva Annerstedt kommer strax att utveckla de borgerliga synpunkterna i denna fråga, varför jag här avstår från att argumentera. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3, 4 och 5.

Fru talman! Det betänkande vi nu diskuterar handlar om frioch rättigheter. Grunden för den liberala ideologin är just skyddet för medbor garnas frioch rättigheter, och det är därför naturligt att folkpartiet här i riksdagen och i andra fora hävdar att detta skydd är viktigt och helt klart behöver stärkas. Folkpartiet har här två reservationer tillsammans med de övriga borgerliga partierna, och jag yrkar bifall till dem, nr 2 och nr 4. Hans Nyhage har utvecklat skälen för reservation nr 2, så jag tänker speciellt uppehålla mig vid reservation nr 4 om näringsoch yrkesfriheten. Fri etableringsrätt är en nödvändig förutsättning för marknadsekonomin, och grunden för näringslivets expansion är möjligheterna för enskilda människor att starta företag. Folkpartiet anser därför att det måste till mycket starka skäl om man skall acceptera olika former av tillståndstvång inom näringslivet. Det finns i dag flera hot mot den icke grundlagsfästa näringsfriheten. S.k. vandelsprövning har införts inom restaurangoch transportbranscherna, vilket innebär att myndigheterna gör en förhandsbedömning om vederbörande är lämplig som företagare. Vidare har ordningsstadgeutredningen föreslagit att kommunerna skall ges rätt att begränsa torghandlarnas varusortiment. Motiven för att avskaffa det i princip fria tillträdet till marknaden varierar från rent sysselsättningspolitiska, t.ex. att nya företag hotar gamla arbetsplatser, till att förhindra s.k. ekonomisk brottslighet. Grunden för en marknadsekonomi är emellertid att företag fritt får startas. Utan detta fria tillträde hotas både näringslivets dynamik och sysselsättningstillfällen. En annan viktig förutsättning är att det finns konkurrens mellan fristående företag. Konkurrensbegränsningar och monopol av skilda slag måste därför motverkas. Näringsoch yrkesfriheterna är i dag delvis kringskurna av monopol, bidragsbestämmelser, långtgående regleringsoch styrningsåtgärder, auktorisationskrav, etableringskontroll och liknande företeelser. Detta har lett till att det blivit allt svårare för den enskilda människan att fritt utöva näring och yrke. Rätten att driva näringsverksamhet och utöva ett yrke är så grundläggande att vi anser att den förtjänar ett starkt skydd i vår konstitution. Det är givet att näringsfriheten måste vara försedd med undantag på grund av bl.a. säkerhets-, miljö-, hälsovårdsoch arbetarskyddsintressen, men själva grundtanken -— att varje medborgare skall ha frihet att driva näring och välja yrke — är i sig så betydelsefull att besväret med att utforma undantagsbestämmelser är försumbart. Mot den här bakgrunden är det angeläget att de gränser som skall gälla för näringsoch yrkesfriheten klart definieras och fastställs. Folkpartiet har tillsammans med moderaterna och centern krävt att en utredning skall göras för att klarlägga i vilka avseenden dessa friheter kan ges ett skydd i grundlagen. Utskottet avfärdar dessa mycket grundläggande krav för skydd mot medborgarnas näringsfrihet med att hänvisa till att ytterligare erfarenheter behöver vinnas av reformerna på frioch rättighetsområdet, innan man tar initiativ till förändringar. Exakt detta var vad utskottet svarade förra året också. Med tanke på att det har gått mer än tio år sedan någon förändring skett, måste jag ställa frågan till Olle Svensson: Hur många fler år skall gå, innan ni kan tänka er ens en utredning?

Fru talman! KU:s betänkande 11 berör grundlagsfrågor som tagits upp i motioner väckta under den allmänna motionstiden 1988. Bland de motioner som behandlas finns två vpk-motioner med förslag till grundlagsändringar. Det är motionerna K221 om övergång till republik och K216 om politisk åsiktsregistrering. Motion K21 har en något originell motivering. I den hänvisas till årliga motioner från 1971 fram till riksmötet 1987/88 där ledamöter från vpk utförligt och välformulerat argumenterat för införande av republik i Sverige. Att ett förslag är ställt många gånger och att argumenten är redovisade innebär inte att kraven är mindre angelägna. Det svenska kungadömet är en rest av en förgången tid. Genom detta lever det svenska feodalsamhället kvar ännu under det tjugonde århundradet. Det är ingen oförarglig rest av ett orättvist ståndssamhälle utan en rest som motsäger och ifrågasätter grunderna för det demokratiska samhället, nämligen att alla människor har lika värde och att positioner i samhället uppnås genom duglighet och personliga kvalifikationer och inte genom börd. Man kan givetvis invända att kungens makt är ytterligt begränsad. Det är formellt sett riktigt, men det innebär långt ifrån att monarkin saknar maktpolitisk betydelse. Monarkin har en ideologisk betydelse. Den bidrar till att bevara en borgerlig livshållning och motverkar strävandena mot jämlikhet och solidaritet. Det dolda budskapet är: Visserligen har mycket förändrats i samhället — vi har fått allmän rösträtt och fackföreningar, arbetslivet har demokratiserats osv. —-menii grunden består det gamla samhället och de gamla maktförhållandena. Vi kan för vår del inte se några godtagbara skäl för att ha kvar denna konserverande samhällsföreteelse. Statschefen är en av landets främsta företrädare, och det är viktigt att denne är väl förankrad i landets politiska och demokratiska liv. En sådan person är riksdagens talman. Det är en person som har gott anseende i alla politiska läger, och vi anser att denne bör vara Sveriges statschef. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 1 av Bo Hammar. I den andra vpk-motionen, K216, föreslås en i ett avseende mycket liten förändring av 2 kap. 3 § regeringsformen, som lyder: ”Anteckning om medborgare i allmänt register får ej utan hans samtycke grundas enbart på hans politiska åskådning.” Vi föreslår att ordet ”enbart” skall utgå. Den svenska grundlagen skall skydda varje medborgare mot tvånget att avslöja politisk, regligiös eller annan åskådning. Men skyddet för den politiska uppfattningen luckras upp genom detta diffusa ”enbart”. Det förargliga ordet ger utrymme för ett visst godtycke. Det innebär faktiskt att politisk uppfattning kan få registreras om den ingår i ett sammanhang. Godtycke medför i sin tur rättsosäkerhet. Rättsosäkerhet, godtycke och registrering av politiska åsikter förekommer —- det är vi övertygade om. Det framgår bl.a. av debatten om den s.k. personalkontrollen, som nu har pågått i ca 20 års tid. Personer har skilts från sina jobb som de skött föredömligt under lång tid, andra har inte fått tjänster som de varit väl meriterade för, och ytterligare andra har fått vara kvar på känsliga arbetsuppgifter. I de fall som debatterats offentligt är det uppenbart att politiska registreringar har funnits och använts godtyckligt. I något fall har de inneburit stopp för en person, i ett annat fall har det varit grönt ljus. Det tycks att döma av de fall som debatterats offentligt vara så, att registrerade vänsteråsikter är mera belastande än högeråsikter. Det viktigaste är emellertid att man kan hamna i register med sin politiska uppfattning registrerad genom ett fullständigt lagligt, aktivt, demokratiskt, politiskt beteende, t.ex. genom att delta i demonstrationer, möten och liknande. Mycket talar för att s.k. spaningsuppgifter, som är av högst varierande kvalitet, har legat till grund för registreringar. Det är dessutom så att den som blivit prickad alternativt registrerad har mycket begränsade möjligheter att rentvå sig eller ens få reda på för vad han är registrerad. Det finns de som säger att allt detta är historia, men som politiker får man med jämna mellanrum och ibland på mycket oväntat sätt ”indikationer” på att en registrering sker och att den är både godtycklig och politisk. Den lilla förändring som vi föreslår i vår motion K216 gör det, om den genomförs, betydligt svårare att registrera politisk uppfattning mot någons vilja. Det blir klart och entydigt ett grundlagsbrott. Med det senast anförda yrkar jag bifall till reservation 6 av Bo Hammar. I övrigt yrkar jag bifall till konstitutionsutskottets hemställan.
Fru talman! Jag skall försöka fatta mig kort om reservationerna i betänkandet, och jag tror att jag kan göra det därför att många av de här frågorna har vi behandlat tidigare i kammaren. Det gäller inte minst den fråga som Rolf Nilson var inne på, nämligen frågan om införande av republik. Det hör till mina uppgifter att varje år yrka avslag på den kommunistiska reservationen, vilket ju kan ha sina sidor, då man är principiell republikan. Men den här gången har jag en annan meddebattör än Nils Berndtson, och därför vill jag ändå påpeka att det är något missvisande när man i reservation 1 talar om att statschefen är en av landets främsta företrädare och att statschefens uppgifter således är av stor betydelse. Jag tycker nog att vi kan peka på den utveckling som har skett, att vi i och med Torekovkompromissen berövade Konungen de sista resterna av en personlig kungamakt. Jag tycker därför att man gott kan säga att vpk överdriver ämbetets betydelse. Ämbetet är ju numera helt ceremoniellt, och politiskt är inflytandet försumbart. Jag vill med detta argument yrka avslag på reservation 1. Med anledning av vad Hans Nyhage och Ylva Annerstedt sade vill jag anföra några synpunkter på reservationerna 2-5, som rör frioch rättighetskapitlet i vår grundlag. Det är ingalunda så att vi socialdemokrater har visat bristande intresse för frioch rättigheterna och för grundlagsregleringen av dessa. Vi har deltagit i olika utredningar. Jag var själv ledamot av frioch rättighetsutredningen under Hjalmar Mehr, och vi deltog i rättsskyddsutredningen under Gunnar Heckscher. I konstitutionsutskottet har vi aktivt medverkat till en komplettering av regeringsformen när det gäller de politiska frioch rättigheterna. Det skedde första gången vid behandlingen av en proposition 1974. Inskränkningsmöjligheter med avseende på ändamål infördes 1976, och speciella procedurregler infördes 1979. Ylva Annerstedt säger: Nu har det gått tio år. Varför kan man då inte vara intresserad av en utredning och en förändring? Ja, det är i och för sig viktigt att man kan göra grundlagsregleringar när det gäller förbud mot tortyr och en rad sådana saker som vi alla är överens om att man skall förbjuda. Men det finns en viss risk om man går längre när det gäller grundlagsreglering. Visst är t.ex. egendomsrätten ett naturligt fundament för ett demokratiskt samhälle, men jag vill gärna hänvisa Ylva Annerstedt till en intressant analys av de här frågorna som har gjorts av en henne politiskt närstående, Dagens Nyheters politiske chefredaktör Svante Nycander. Han skriver: ”Eftersom just sådana frågor ständigt blir föremål för politisk strid är det föga demokratiskt att reglera dem i grundlagen.” Och han tillägger: ”Spelreglerna bör gälla sådant som det finns bred enighet om. Politiska stridsfrågor hör hemma i riksdagen och på valfältet, inte i domstolarna.” Där hamnar de ju gärna, om man skall göra en lagprövning utifrån olika grundlagsregler. Min uppfattning är därför att det är svårt att komma längre än man har gjort när det gäller de skrivningar som rör egendomsrätten. Beträffande de andra frågorna — närings-, yrkesoch avtalsfrihet — medgav Ylva Annerstedt att det kommer att bli i stort sett målsättningsparagrafer, eftersom det, även om vi principiellt är eniga om att det skall råda näringsfrihet, måste göras många undantag. Då skriver man in i grundlagen paragrafer som blir slag i luften och som alltså blir verkningslösa. Det är inte rimligt, och därför tycker jag att de här värdena vårdas bäst i riksdagens ordinarie lagstiftningsarbete och i de debatter där vi får ta och ge argument enligt folksuveränitetens principer. Här har kommit en rad förslag. I somras kom Gustaf Petrén och SAF-gruppen med förslag till ändringar av grundlagen. Dessa förslag såg inte alls bra ut. När man läste igenom dem fann man att de snarast var förslag som skulle underminera folksuveränitetsprincipen i vår grundlag. De var ett slag mot själva vårt parlamentariska styrelseskick. Man ville t.ex. minska en riksdagsmajoritets möjligheter att förändra det rådande ekonomiska systemet, och man ville begränsa riksdagens makt att beskatta folket. Det var en restriktiv grundlagsreglering man ville införa, som stod i strid med den folksuveränitetsprincip som vår grundlag bygger på. Därför finner jag det inte befogat att i dag införa grundlagsändringar på de områden som berörs i reservationerna 4, 5 och 6, och jag yrkar avslag på dessa reservationer. Detsamma gäller vpk-reservationen, där det finns ett förslag om en direkt ändring i 2 kap. 3 § regeringsformen. Vi brukar inte genom ett utskottsinitiativ genomföra ändringar i en grundlag, utan det måste närmare övervägas. Jag tycker i och för sig att det är viktigt att man skall skyddas från åsiktsregistrering, om man tillhör ett politiskt parti.

Denna fråga diskuteras i den utredning som sysslar med bl.a. säkerhetstjänsten, och utredningen fick av Anna-Greta Leijon särskilda direktiv att syssla med dessa ärenden. Då bör konsekvenserna av nya formuleringar utredas där, innan man går fram med en grundlagsändring.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

Fru talman! I samtliga de reservationer som vi moderater har ställt oss bakom har vi begärt att utredningen skall komma till stånd. Det finns oklarheter som bör utredas. Olle Svensson säger att man bäst värnar de värden som det här är fråga om genom riksdagens löpande arbete. Men just behandlingen av löntagarfonderna och pensionsskatten vittnar ju om allvarliga överträdelser av den personliga äganderätten och den enskildes rätt. I andra länder har man kunnat grundlagsstifta på hithörande områden. Jag undrar vad det finns för allvarliga hinder för att man utreder ärendena på det sätt som vi har begärt. Genom en utredning skulle man ju få klarlagt vilka möjligheter och förutsättningar som finns. Därefter kan man då ta ställning.
Fru talman! Olle Svensson inledde sitt anförande med att berätta om alla de utredningar som socialdemokraterna hade varit med om när det gällt olika grundlagsförändringar, definitioner och det som så småningom kommit ut av detta. Han tog det som ett positivt argument för att man medverkar till att förändra och förbättra grundlagsskyddet i olika sammanhang. Vad vi har begärt är just en utredning om hur man skall kunna klart avgränsa egendomsrätten och näringsfriheten. Om viljan att vara med i utredningar är ett klart tecken på intresse av att göra det bästa möjliga av de förutsättningar som finns, så tycker jag att det är ett klart skäl för socialdemokraterna att medverka till att en utredning kommer till stånd. Sedan citerade Olle Svensson Svante Nycander, som hade sagt att politiska stridsfrågor inte hör hemma i domstolarna. Olle Svensson anslöt sig till det. Jag tycker att det är illavarslande. Vi i folkpartiet anser inte att näringsfrihet är en politisk stridsfråga. Vi tycker att det är en medborgerlig rättighet att ha näringsoch yrkesfrihet. Vi anser alltså att undantag från yrkesoch näringsfrihet skall definieras och avgränsas. Jag vill ge några exempel på varför vi anser att det är viktigt. Man hart.ex. infört vandelsprövning för restaurangägare. Här finns det ett fullständigt öppet fält för godtycke. Inte tror väl Olle Svensson att en persons vandel blir lika bedömd i ena ändan av landet som i den andra? Vi har faktiskt sett exempel på att så inte är fallet. Torghandlarnas sortiment föreslår man att kommunerna skall kunna begränsa. Vad är det då man skall säga nej till? Här är också ett fält som är fullständigt öppet för godtycke och personliga bedömningar. Vi vill inte vara med om sådant. Ett annat exempel är TV-monopolet, som har orsakat så många ytterligt märkliga turer från minister Göranssons sida som innebär påtryckningar på andra europeiska länder för att kunna begränsa t.ex. TV 3:s möjligheter att verka i vårt land. I folkpartiet säger vi nej till sådana godtyckliga möjligheter för myndigheterna att ingripa. Det är därför vi menar att en utredning måste företas, så att vi får klarlagt vilka gränser undantagen skall ha och hur de skall definieras.

Herr talman! Vi har en generös vallagstiftning i vårt land. Väljaren kan avge sin röst på många olika sätt. Det tycker vi är bra. Vi skall ha en generös vallagstiftning, och alla skall ha goda möjligheter att delta i valen. Vi har också höga krav på rättssäkerheten vid röstavgivningen. Det skall självfallet vara så att det är den som röstar som själv skall bestämma vilket parti han skall rösta på i de allmänna valen. Det är vi ju alla överens om. Med de olika formerna som finns för röstavgivning, följer emellertid också vissa risker för manipulation. Erfarenheten visar att dessa risker inte enbart är teoretiska. Det har vid olika tillfällen förekommit att man på ett obehörigt sätt har försökt att påverka och bestämma enskildas röstavgivande. Problemet uppkommer i första hand när man använder sig av budröstningi någon form. Erfarenheten visar att problemet särskilt uppkommer när man som bud anlitar vad som i lagstiftningen kallas för vårdare. Vid varje val får vi rapporter om incidenter härvidlag. I en del fall tidigare har ärendena anmälts. Några av dem har gått ända upp till valprövningsnämnden. I några fall har de medfört reaktion. Vi tycker från vår sida att det är tråkigt att det skall vara på det här sättet. Det kan undergräva tilltron till vårt generösa system. Vi anser att det är mycket viktigt att skapa så goda garantier som möjligt mot missbruk. Mot den bakgrunden har vi sedan några år tillbaka haft en motion där vi har föreslagit vissa preciseringar i vallagen när det gäller just begreppet vårdare. Dessa preciseringar har dock avvisats av utskottsmajoriteten. Så har även skett i år. Utskottets majoritet tycker inte att man behöver företa några ändringar. I en reservation har vi dock vidhållit vår uppfattning härvidlag. Jag ber att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande. Ett problem är att vi inte har några bestämmelser som anger vem som i lagens mening skall betraktas som vårdare i valsammanhang. Vid olika tillfällen har det ställt valförrättare inför problem. Det gäller även granskare som sedan skall ta hand om eventuella klagomål. För den sakens skull har vi i de motioner som har väckts och i den reservation som är gemensam för centerpartiet, moderata samlingspartiet, folkpartiet och miljöpartiet föreslagit de preciseringar som framgår av det lagförslag som är kopplat till reservationen. Vi vill ha in en passus som anger att vårdare är den som yrkesmässigt eller på ett därmed likartat sätt ger väljaren vård av mer varaktigt slag. Det är den ena förändringen. Den andra förändringen är att vårdförhållandet skall kunna identifieras av valförrättarna. Det vill vi försöka uppnå genom att föra in en passus i samma paragraf — 11 kap. 3 §- som säger att vårdare skall ange i vilket vårdnadsförhållande han står till väljaren. Det är således i och för sig ganska modesta förslag till ändringar. Syftet är naturligtvis inte att på något sätt begränsa möjligheterna att rösta för dem som är i behov av att ha hjälp av vårdare. Syftet är att skapa ökade garantier för en tillfredsställande rättssäkerhet. Tidigare har vi således haft problem med detta. Vi har som jag sade nyss haft frågan uppe vid skilda tillfällen i valprövningsnämnden genom överklaganden. Efter det senaste valet har det, såvitt jag vet ännu inte kommit in något sådant ärende. Det behöver emellertid inte innebära att försök till missbruk inte har förekommit. Det kan helt enkelt ibland vara så att försök till missbruk inte anmäls. Man anser att det är svårt att påvisa missbruken. Det är svårt att i efterhand identifiera på vilket sätt missbruket har tagit sig uttryck. Man kan emellertid få rapporter genom den s.k. djungeltelegrafen. Det har jag fått även i år. Man har i olika sammanhang observerat att just i sådana situationer där man har använt sig av vårdare som bud har försök att påverka röstningen förekommit. Vi kan uppta tiden med att nämna något exempel som jag har fått mig rapporterat. En kvinna bodde på ett ålderdomshem. Barnen kom och besökte sin moder -— vi får hoppas att det var ofta. Inför själva valet brukar de hjälpa henne att ordna valsedelsförsändelsen och sedan gå med bud. Denna gång var det emellertid redan effektuerat, dvs. föreståndarinnan hade redan ordnat denna valsedelsförsändelse. Hon erbjöd då inte mer än en röstsedel, — Prot. 1988/89:41 som inte alls upptog den partibeteckning som den äldre kvinnan var van att 8 december 1988 rösta på. De anhöriga blev naturligtvis upprörda över detta. TEA ISRN TR ste vå Ett annat exempel som jag har fått rapport om gällde ett sjukhus, där det på ett likvärdigt sätt endast exponerades valsedlar från ett partis sida inför röstavgivningen på sjukhuset. I det här fallet rörde det sig inte om någon egentlig valsituation. Dessa båda exempel, jag skulle kunna ta flera, visar att det trots allt i den allmänna ivern förekommer försök att på ett otillbörligt sätt påverka I röstavgivningen. En skärpning av vallagen när det gäller bud genom vårdare tror vi skulle ha en rent allmänt uppstramande effekt även gentemot andra försök att otillbörligt påverka röstavgivningen. Herr talman! Inför nästa val tillkommer ytterligare ett moment som ger ännu ett argument för en ökad vaksamhet på detta område. Vi har här i riksdagen med betydande majoritet beslutat avskaffa institutet omyndigförklarande. Därmed har vi också tagit bort omyndigförklarande som ett rösthinder. Detta innebär att det tillkommer ganska stora grupper, kan man föreställa sig, av numera röstberättigade som vid valen har behov av hjälp av ett eller annat slag och som i stor utsträckning kan tänkas komma att använda sig av vårdare för själva röstavgivningen. Det innebär att det förslag vi har fört fram under några års tid, genom den förändring av grunderna för rösträtt som vi har beslutat om här i riksdagen, har blivit ännu bättre motiverat. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill också yrka bifall till reservation 1 i konstitutionsutskottets betänkande 12, mom. 1, angående budröstning. Enligt vår mening är det bra och viktigt med den s.k. budröstningen för den som har svårt att själv närvara vid röstningen. Men det är av största vikt att det finns garantier för att vi medborgare kan lita på att denna budröstning går rätt till. I dag finns det tyvärr exempel på att reglerna är oklara. Vid varje val förekommer tvivelaktiga fall. Det gäller framför allt budröstning genom vårdare. Genom den reform som vi tidigare har beslutat om här i kammaren, som innebär att vi tar bort omyndigförklarande, blir behovet av en översyn ännu större. Vi bör se över föreskrifterna i 11 kap. 3 § vallagen, så att de stämmer överens med verkligheten. Jag yrkar därför bifall till reservation 1 i KU:s betänkande nr 12, mom. 1.

Herr talman! Det är riktigt som Sture Thun påpekar att ett visst uppvaknande från de högsta valmyndigheternas sida har skett sedan vi började ta upp dessa frågor och ihärdigt tjata om den i våra motioner. Man kan se detta som en direkt konsekvens av att vi aktiverat frågan. Sture Thun menar att anvisningar från riksskatteverket skall reglera vad som skall gälla på detta område. Vi har menat att det är ett så viktigt område att de bestämmelser som skall följas av valförrättarna bör förekomma i lag. Sture Thun måste medge att missbruk vid röstavgivandet har förekommit just när vårdare varit inkopplade. Det har han också medgett. Jag är övertygad om att Sture Thun menar allvar när han säger att han anser att dessa fall är trista och att de inte bör få förekomma. Jag vill ställa en avslutande fråga till Sture Thun: Vad är det för fel med de preciseringar av vallagen som vi har föreslagit? Vilken skada skulle de kunna göra, enligt Sture Thuns mening?